Herr talman! Det är ingen ohämmad frihet vi talar om, När det gäller pressen, som är fri, har vi, som väl är, organ som har möjlighet att »bita huvudet av den tupp som gal galet». Jag tror det var herr Adolfsson som använde det uttrycket. Samma förhållande kan naturligtvis gälla beträffande ett fritt radiooch TV-företag. De fritt verkande företagen som vi pläderar för skall naturligtvis rätta sig efter vad riksdagen bestämmer. Detta förutsättes också i folkpartiförslaget. Det är väl alldeles klart att två från varandra skilda företag — inte minst när det gäller nyhetsförmedling — är att föredra framför en nyhetsavdelning som betjänar två nyhetskanaler. När det gäller reklamfinansiering säger vi att det inte är möjligt att med nuvarande finansieringsform följa med i den utbyggnadstakt som vi bör. Det är därför vi tagit upp reklamfrågan. Till fru Wallentheim vill jag säga att jag vill inte ha sådan reklam som finns i de amerikanska TV-programmen. Slutligen, herr talman, spelar tydligen radio och TV en betydligt större roll i folkets liv än vad vi som sitter i riksdagen, eller borde sitta här, tror. Vi har många gamla och många i övre medelåldern, vilkas huvudsakliga sysselsättning och underhållning är att höra och se på etermedia. Detta belyses bäst genom en liten historia. Två äldre makar vaknar en morgon och mannen hälsar hustrun med orden: God morgon, Anna, vad är det i TV i kväll? Vårt förslag är ingen dimridå bakom vilken vi döljer andra avsikter. Detta uttalande får stå för fru Wallentheim.

Herr talman! Sällan har väl något statsråd haft en bättre amazon än vad vi nu skådat i talarstolen. Inte på en enda punkt kan fru Wallentheim komma till något annat än ett enormt försvarstal för vad herr Palme tycker och tänker. Å andra sidan kan man förstå det. Jag har tidigare i dag anklagat statsrådet Palme för bristande visionär syn, och jag beklagar att fru Wallentheim kastar ur sig ett påstående som hon gör när hon talar om att ungdomsförbunden, ledamöterna i både högerns, folkpartiets och centerpartiets ungdomsförbund, har en bristande förmåga att tränga in i frågeställningarna. Nej, fru Wallentheim! Jag utgår ifrån att dessa ungdomar har en betydligt större förmåga att tränga in i frågeställningarna än många andra har, inte minst fru Wallentheim. Fru Wallentheim säger att detta bara är gamla kända argument. Ja, i högsta grad! Hennes egna argument är gamla bekanta. Låt mig bara bemöta en del av dem. När jag här tidigare i dag har tagit upp ett resonemang om framtidsvisioner med direktmottagning, så säger fru Wallentheim med all rätt att det tarvar internationella överenskommelser. Jag berörde detta i mitt inlägg och jag instämde i vad statsrådet Palme har sagt. Men jag sade att desto nödvändigare är det att man handlar och handlar snabbt, och jag uttalar förhoppningen att inte minst svenska regeringen skall sätta i gång och handla snabbt. Vidare säger fru Wallentheim: Kanalutrymmena kan aldrig bli så stora att en fri etableringsrätt kan bli möjlig. Med den argumentation som fru Wallentheim här för, borde hon också i rättvisans namn komma fram till kravet att också hela svenska pressen skulle ingå i ett statsmonopol. Jag har tidigare i dag rent tekniskt belyst hur man kan få det i fråga om antalet rikstäckande kanaler. Jag skall inte heller sticka under stol med att vi kan få fram lokala och regionala sändningsmöjligheter i en omfattning som i dag kunde ligga i paritet med hela den samlade svenska pressens 20-procentiga täckningsområden över hela riket. Detta är en rent teknisk möjlighet. Att man inte kan få en total fri etablering är fullt naturligt. Det står också i vår motion, och det är därför vi har talat om auktoriseringsnämnden. Självfallet måste dessa privata och fria företag arbeta efter vissa normer och principer. Har fru Wallentheim läst den engelska »Television Act» av 1964, där man dragit upp principer som talar om efter vilka grunder dessa organ skall arbeta? Om inte skall jag gärna ta upp en debatt om vad som »Television Act» innehåller och hur ITV arbetar, vad som ingår där i fråga om reklamsystem m.m. Jag tycker också att man skall vara litet försiktig med uttryckssätt som att ett insteg i reklam-TV är som att få trycka egna pengar. Vi skall lämna den debatten därhän, ty det vore beklagligt om finansministern satt och lyssnade på detta. Då finge vi reklam-TV i statsmonopolets ram illa kvickt. Jag får säga att en del av de synpunkter som fru Wallentheim anfört från sitt USA-besök kan jag instämma i, även om jag i vissa andra hänseenden har en mera nyanserad uppfattning från ett besök jag gjort där. Men mitt besök var 1965, och jag förmodar därför att det var ett misstag av fru Wallentheim när hon sade att hon varit där ett år tidigare och tittat på detta.

Men när det gäller etermedia, då kommer man fram till en annan uppfattning. Jag kom att tänka på vad detta innebär. Det innebär ett ställningstagande som kommer en att tänka på den gamla historien om en fackföreningsledare i USA som sade att i USA, där äger pamparna bilfabrikerna och folket äger bilarna, men i Sovjet, där äger folket bilfabrikerna och pamparna äger bilarna.

Herr talman! Jag vill bara till herr Peterson, som jag livligt uppskattar, säga att när jag talade om dimridå avsåg jag inte honom, och jag vill också påpeka några namn nämndes inte. Det är min uppfattning att de starka krafter som här agerar för fram motiv som döljer de verkliga. I fråga om nyhetsbevakningen kan jag i viss mån dela den uppfattning som många har att vi i den nya modellen kanske behöver en särskild nyhetsavdelning i båda programkanalerna. Jag vill dock påpeka att detta är en försöksverksamhet. Det gäller centralt en servicefunktion beträffande nyhetsfakta. Kommentarer och analyser skall göras helt obundet, möjligheter finns dock för en var programenhet att skaffa sig egna nyhetskällor. När herr Peterson talar om de gamla människorna delar jag helt och hållet hans uppfattning. Radio och TV betyder mera för dem än för några andra, och jag vet också att de ofta befinner sig i svåra ekonomiska omständigheter. Skulle licensfrågan för denna kategori bli ett allvarligt problem bör vi lösa denna fråga på annat sätt. Till herr Strandberg vill jag säga, jag har inte hållit något försvarstal för herr Palme jag brukar försöka tänka själv — och till herr Nyman, jag talar å egna vägnar. Vad jag vågade säga om ungdomsförbunden var helt enkelt det att man kanske inte i allmänhet haft så stora möjligheter till genomlysning av dessa svåra problem eller haft mindre erfarenhetsunderlag än vad vi kanske ändå har här i huset. Att sånt är farligt att säga om man är gammal, det sade jag ju också. Engelsk TV skall jag inte gå närmare in på. Jag vet att det var dramatiskt och inte särskilt uppbyggligt när reklamen infördes där.

Sedan bara ett par ord till herr Nyman! Jag vill svara honom att de religiösa människorna ju även får en mängd andra program. Det förhåller sig väl inte så att de skulle vara helt ointresserade av allt annat programmaterial som kommer i radio och TV? Dessutom finns det inom Sveriges Radio en hel rad programkommittéer, och den programkommitté som sysslar med de religiösa programmen är den största av dem alla.

Herr talman! I denna debatt, som förs med anledning av proposition 136 samt följdpropositionerna 149 och 156, har herrar Strandberg och Holmberg redan framfört och utvecklat högerpartiets principiella synpunkter på radions och televisionens fortsatta verksamhet och framtid. Jag ber att få instämma i dessa synpunkter, som också delvis kan gälla de reservationer som är fogade till det sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottets utlåtande nr 1. Det är även dessa reservationer till utskottsutlåtandet över proposition 149, förslaget till radiolag, som jag något ytterligare vill kommentera. Först vill jag då beklaga att dessa viktiga radiooch TV-frågor inte kunnat behandlas i ett särskilt utskott. Det förefaller mig hade kunnat bli en smidigare och kanske effektivare behandling och handläggning av hela det stora problemkomplex som ju den fortsatta radiooch TV-verksamheten utgör. Som ärendet nu har handlagts har utredningen av radiolagen bedrivits i nära samarbete med radioutredningen, och förslaget till radiolag behandlas också som en utbruten juridisk-teknisk del av radioutredningens betänkande. Men eftersom radiooch TV-frågorna fördelats på tre utskott får utskottsbehandlingen däremot en mera isolationistisk prägel — och påtaglig tidspress. De aktuella utskottsutlåtanden som riksdagen behandlar i dag lades på riksdagens bord först i måndags afton, d. v. s. måndagen den 12 december. En påtaglig tidspress tycker jag inte gör saken bättre.

Det finns dock några synpunkter som jag skulle vilja framföra, och det gäller då framför allt de grundläggande begreppsbestämningarna, <trådsändningarna och den på dessa föreslagna tilllämpade ensamrätten. Vårt land har ett ansvar i en internationell samhörighet. Detta har särskilt påpekats, bl.a. i proposition 37, som vi behandlade i våras och som gäller europeiska överenskommelser till förhindrande av rundradiosändning från stationer utanför nationella territorier. I propositionen sägs det bl.a. om radiokommunikationerna att det är av särskild vikt att uppkommande pro blem behandlas på internationell basis och löses i samförstånd.

Denna definition av radiovågor utesluter alltså ledningsbunden överföring, dvs. det som vi kallar för trådsändning. I direktiven för utredningen om radiolagen kan man också läsa att enligt telestyrelsens mening bör 1946 års lag tolkas på samma sätt. 1946 års lag är ju den lag som nu har reviderats så kraftigt att den nya radiolagen som i dag ligger på riksdagens bord framträder som en i förhållande till 1946 års lag helt självständig lag. Telestyrelsen har också enligt utredningsdirektiven i en skrivelse av den 22 juli 1959 med förslag till lagstiftning om radiostörning m.m. föreslagit att 1946 års lag kompletteras med en definition av begreppet radiovågor som ansluter till Genévedefinitionen. Intressant är också att notera hur telestyrelsen framhåller att tolkningen av 1946 års lag kommit att förskjutas i riktning mot den definition av begreppet radioanläggning som införts i Genevekonventionen. Det är alltså hela tiden fråga om trådlös trafik. I utredningsdirektiven sägs också att denna tolkning dock icke har sanktionerats av Kungl. Maj:t, vilket också kan utläsas av departementschefens specialmotiveringar. Det sägs vidare, att tolkningen i fråga inte har varit utsatt för Kungl. Maj:ts prövning och att ett ställningstagande från statsmakternas sida emellertid är ofrånkomligt. Ställningstagandet är nu presenterat, och förvånansvärt nog finner man att det fortfarande råder bristande konkurrens mellan definitionerna i den enligt proposition 1966:149 föreslagna radiolagen och de internationella överenskommelserna. I radioreglementet tillhörande den internationella telekonventionen — som jag tidigare har berört — är i artikel 1, punkt 7, radiovågor eller hertzka vågor fortfarande definierade som sådana som fortplantar sig i rymden utan konstgjord ledare — alltså ej trådburna. I punkt 8 definieras radio som »allmän term som avser användningen av radiovågor». Observera, att det fortfarande gäller ej trådburen sändning! I punkt 9 säges om radiomeddelande: »Telemeddelande som framföres medelst radiovågor». I punkt 28 säges om rundradiotrafik: »Radioutsändningar avsedda att mottagas direkt av den stora allmänheten. Sådan trafik kan omfatta ljudsändningar, televisionssändningar eller andra slag av ledningar.» Fortfarande avses ej trådburen trafik. I förslaget till radiolag har bl.a. också påpekats — och det är en sorts brasklapp — att beträffande namnet Radiolagen är visserligen benämningen så till vida oegentlig som »radio» principiellt blott täcker vad som hänför sig till trådlös överföring, medan lagen även reglerar viss trådbunden över föring.

Det sägs dessutom i proposition nr 37 att »med radiotrafik förstås varje sändning eller mottagning som sker i överensstämmelse med de internationella reglerna.

Alltså skall trådsändare få innehas och användas utan annan inskränkning än den som följer av att bestämmanderätten i fråga om rundradions program förbehålles ett enda företag.

Gränsdragningsfrågorna kommer förvisso att bli många, inte minst i fråga om tolkningen av det i radiolagen använda begreppet »allmänheten». Ensamrätten för s.k. rundradiosändning i vissa fall — det gäller trådradiosändning — skall enligt 8 1 i radiolagen inte gälla när sändningen är avsedd endast för en sluten krets, vars medlemmar är förenade genom en påtaglig gemenskap av annat slag än ett gemensamt intresse att lyssna på eller se sändningen. Här borde för att tala med skalden det beträffande lagtolkningen vara lätt »att halka på sin egen halhets halka». Vad är en grupp som är en sluten krets? I propositionen säger departementschefen dessutom: »Att en sändning som är avsedd för en sluten krets tillfälligtvis kan mottagas även av andra anser jag inte vara av den vikt att sändningen därför bör betraktas som rundradiosändning.» Det låter ganska bra. Men hur blir det då med sportevenemang i. ex.? Kommentarer till publik vid sportanläggning blir enligt departementschefen tillåtna. En sportklubb t.ex., vilket kan vara en stor eller liten grupp, har — och nu citerar jag departementschefen — »ett berättigat krav på radioprogram som är anpassade särskilt för gruppens behov och intressen, men är av ringa eller inget intresse för andra». Om nu sportklubbar ute i landet önskar lyssna till hemmalagets match i t.ex. allsvenskan i Stockholm — ett sportevenemang som inte sänds i s.k. rundradio, vilken tolkning tar man då till? Departementschefens positiva, som jag nyss citerade, eller departementschefens specialmotiveringar till rundradioverksamheten, där det står att förutsättningarna för sluten krets »föreligger däremot inte i sådana fall som överföring till andra orter av sportevene mang eller kommentarer till sådant evenemang»? Får jag i detta sammanhang också säga ett par ord med anledning av regeringspartiets här i dag framförda synpunkter på faran av fria, reklamfinansierade företag i radio-TV. Jag skall be att få citera ett par yttranden som är fällda av parlamentariker i England, där det finns 14 fria TV-företag, de s.k. ITV-företagen. Mr Chapman yttrade i parlamentet 27/6 1963: »Detta är något av det märkligaste som hänt. ITV fick ett försprång tack vare sina enorma framsteg inom nyhetsförmedlingen. BBC tvangs att vakna upp och försöka ta igen försprånget.» Labours expert på TV-frågor Roy Mason yttrade den 27/6 1963: »Som parti har vi ändrat inställning gentemot ITV. Tio års tittande har bevisat dess värde. Enligt min mening har de fria företagen stimulerat BBC och lett till mera omväxlande program.» Herr talman, problemställningarna kommer väl att tas upp av fler talare. Jag vill bara avslutningsvis understryka att de för radiolagen ansvariga helt visst har klart för sig vilka tolkningssvårigheter som har förekommit och som kommer att kvarstå genom det framlagda lagförslaget.

Jag tycker nog att det är något av ändamålet-helgar-medlen över det löftet. Kanske man kunde säga att det är konsekvensen av monopolpolitik.

Herr talman! Tillräckligt många har beklagat att man här har tvingats att arbeta under tidsnöd. Jag skall inte uppehålla mig vid det. Också propositionerna förefaller ha varit tillkomna under press. De kommer sannolikt i framtiden att behöva både förbättras och byggas ut. Delvis är de skrivna med tanke på problemställningar som är föråldrade och som snabbt ändras. Man saknar också många av de resonemang och förslag som fanns i radiooch TV-utredningens betänkande. Sannolikt har man under utskottens arbete, framför allt då kanske statsutskottets, inte haft tillfälle och tid att närmare behandla motionerna. Jag kan åtminstone inte finna att man i statsutskottet har ägnat någon vidare uppmärksamhet åt motionsparet I: 785 och II: 947.

Det är inte utan att jag tycker att man genom detta ställningstagande missar en chans att bygga ut TV med sikte på framtiden och med sikte på ett intensivare nordiskt samarbete i stället för ett fasthållande vid det egna nationella. Man förefaller vara alltför upptagen av problemställningen om huruvida vi skall ha ett nationellt monopolföretag eller en kommersiellt finansierad ordning och ser inte att tiden är mogen också för andra resonemang. BLI. a. kommer TV-satelliterna, som det här redan har talats om, snart att kräva större enheter än våra små nationella, och då framstår Norden, både geografiskt och språkligt, som ett lämpligt område. Inom statsutskottet tycks man dessutom vara ganska okunnig om att det hos TV-tittarna finns starka önskningar om ett utvidgat nordiskt TV samarbete, I varje fall nämns inte detta i utlåtandet. Okunnigheten tycks också gälla det arbete som pågår inom Nordiska rådet och särskilt inom rådets kulturutskott. I ett remissyttrande över kulturutskottets förslag om ett permanent nordiskt TV-program säger de finska studenterna att man borde sända upp ett flygplan, som kunde sända program över hela Norden. Även om deras förslag väl framstår som utopiskt, och kanske skämtsamt, så är studenterna inne på ett framtidsplanerande som saknas i utskottets behandling. Ett stort antal experter, som kulturutskottet varit i kontakt med, har dock förklarat att det inte kan dröja länge — det är endast fråga om något år — innan sändningarna från TV-satelliter blir aktuella. även andra möjligheter att öka sändningarnas antal finns ju, vilket redan framhållits här. Statsutskottet känner uppenbarligen inte till att kulturutskottet länge arbetat med dessa frågor och att i utskottet ingått tre svenska delegater. Samtliga har varit eniga om att begära en utredning angående ett permanent TV-program. Kulturutskottet har begärt att frågan skall behandlas vid Nordiska rådets kommande session i Helsingfors nästa april. Man har därvid utgått bl.a. från TV-tittarnas önskemål. Jag vill här påpeka eftersom fru Wallentheim nyss citerade Göteborgs-Posten att samma tidning för ett år sedan gjorde en undersökning som visade att drygt 12 000 människor på västkusten och i Nordjylland önskade bättre tillgång till nordiska program. Detta och andra tittares önskemål i samma riktning har kultur utskottet tagit hänsyn till, liksom det även tagit hänsyn till vetskapen om att man genom ett samgående får möjlighet att erhålla ett kvalitativt bra program, som blir billigare än om varje land på egen hand skall upprätta ett andra TV-program. I alla de nordiska länderna hyser man planer på ett nytt program. I Norge har en statlig utredning om televisionens utbyggnad också förordat, att kontakt tages med de övriga nordiska länderna i syfte att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt nordiskt TV-program. Nordvisionen, som statsutskottets utlåtande omnämner och som även omnämnes i propositionen, är ett steg åt rätt håll men förslår inte för att medge ett effektivt och billigt samarbete i nordisk regi.

TV-bilden — fortsatte han — har öppnat nya perspektiv, så att vi kan verka över en långt bredare front än tidigare. Tiotusentals och åter tiotusentals tittare kan få kännedom om vad den nordiska kulturen kan erbjuda och samtidigt få tillfälle att osökt lära känna och förstå varandra bättre. Där finns de nya och djärva satsningar som fru Wallentheim nyss talade om. Låt mig även tillägga att talman Bomholt, som har mångårig erfarenhet från radiooch TV-arbete, inte drömmer om — liksom inte heller de andra ledamöterna i kulturutskottet — att man skall använda samarbetet till att påtvinga TV-tittarna någon sorts nordisk propaganda. Vad han åsyftar är i stället att man genom att utnyttja Nordens bredare register kan framföra ett program, som är bättre än det varje land för sig kan åstadkomma. Man får stör re omväxling, bättre urval och en förbättrad kvalitet.

Inte heller tycks regeringen ha visat sitt intresse för den promemoria som kulturutskottet upprättade vid sitt möte i november i Köpenhamn och som av presidiet överlämnades till statsministrarna. I denna promemoria framhölls ännu en gång, att det framtida samarbetet allvarligt kommer att äventyras om verksamheten i ett eller flera av de nordiska länderna på det nationella planet bindes vid en viss lösning. Utskottet påminde också om artikel 13 i Helsingforsavtalet, som rekommenderar att man tillvaratar de möjligheter till stärkande av den kulturella utvecklingen som radio och TV erbjuder. Ingen kan gärna säga att man vid behandlingen av propositionen om den framtida radiooch TV-verksamheten ägnat mer än ett förstrött intresse åt frågan.

Jag hörde till dem, när kulturutskottet sammanträffade i september för att dryfta dessa frågor, som hoppades att den svenske kommunikationsministern skulle visa verklig förståelse och intresse för de nordiska synpunkterna. Jag vill inte dölja att andra ledamöter i utskottet visade föga tilltro till min optimism. Propositionen har tyvärr bekräftat intrycket man fått från kommunikationsministerns skrift »Radio och TV i dag, i morgon», nämligen att han mera bygger på ett konventionellt tänkesätt från gårdagen och nöjer sig med att ta upp nationella frågeställningar. Herr talman! På samma sätt som radiolagen tar radioansvarighetslagen sikte på att det skall finnas endast ett företag. I övrigt vill jag gärna uttala min tillfredsställelse över att ansvarighetslagen ger regler om straff och skadeståndsrätt vid ansvar för yttrandefrihetsbrott i radio och TV. Sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet har hårdare än justitieministern betonat att den för programmet ansvarige — som vi i utskottet önskat kalla programutgivare i stället för tillsynsman, eftersom den senare benämningen hör bättre hemma i andra sammanhang — bör vara en person i ledande ställning inom företaget. Därmed har vi understrukit vilken vikt som fästs vid den nya ordningen. I motionerna nr I:805 och II:980 har påpekats att en lagfäst rätt till beriktigande är bättre än beriktiganden enligt på privat väg fastställda normer. Jag tror ändå, att det är riktigt att utskottet härvidlag inte låser sig för någon bestämd ordning, innan frågan behandlats inom Nordiska rådet. Här tar man alltså glädjande nog hänsyn till de nordiska synpunkterna. Inom Nordiska rådet pågår nämligen en utredning i ärendet. I sammanhanget skulle jag vilja framhålla vikten av att beriktiganden i radio och TV kommer snabbt och lämnas under sådana former att de når samma publik som erhållit de felaktiga uppgifterna.

Herr talman! Egentligen är det ganska förbluffande att vi under mer än 40 år haft radioverksamhet i detta land utan att ansvarighetsfrågan för yttran defrihetsbrott i radio blivit klarlagd och lagfäst. Det har skapat en betydande ovisshet, icke alltid utan allvarliga följder för den enskilde, som utsatts eller ansett sig utsatt för yttrandefrihetsbrott. Han har inte vetat mot vem han skulle rikta sin talan om upprättelse — om den skulle riktas mot författaren av det upplästa verket, mot uppläsaren, mot programledaren, mot producenten, mot verkställande direktören, mot radiochefen eller rent av mot radiostyrelsens ordförande. Han har naturligtvis kunnat söka sig fram efter olika vägar, men med tanke på rättegångskostnaderna vid försök som inte är framgångsrika har detta inneburit ett starkt återhållande moment. Det har också varit en brist ur företagets synpunkt, som inte alltid har fått ansvarsfördelningen i fråga om programmen fullt klarlagd därför att lagstiftning alltså saknas. Det har ävenledes haft den nackdelen ur företagets synpunkt, att detta icke härvidlag kunnat jämställas med andra informationsmedia som t.ex. pressen, vilken ju genom tryckfrihetsförordningen har ett anonymitetsskydd för meddelare. Nu, herr talman, skall denna brist äntligen avhjälpas. Ett mångårigt utredningsarbete har varit nödvändigt innan förslag kunnat framläggas. För min del tycker jag — och det är ett intryck som alltså redovisas från sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet — att justitieministern i stort sett har lyckats ganska välmed sin överarbetning av det färdiga utredningsförslaget. Han har gjort en förbättring, såsom underströks i det närmast föregående inlägget, och betonar att ansvarigutgivarskapet, om jag så får säga, i radio måste koncentreras, antingen det nu gäller television eller rundradio. Utskottet har ytterligare markerat detta genom att säga, att det skall vara personer i ledande ställning inom företaget som får uppgiften såsom ansvariga programutgivare. Därmed omöjliggöres kanske inhopp av personer inom företaget, som i ett eller annat syfte vill skapa en viss reputation. Likaså skapas därmed möjligheter till en fastare ansvarsfördelning inom företaget. Reservationen till utskottsutlåtandet gäller väsentligen propositionens ord om ensamrätt. Enligt vår i reservationen angivna mening finns det ingen anledning att inskriva någon sådan ensamrätt i lag, och framför allt finns det inte någon sådan anledning för dem som är motståndare till denna ensamrätt, Låt mig härefter övergå till några mer allmänna reflexioner rörande propositionens innehåll i stort. För min del ligger det nära till hands att anknyta dessa funderingar till pressens roll vid uppbyggnaden av Sveriges Radio. Rundradioverksamheten här i landet började som bekant genom initiativ från olika tidningar och tidskrifter. Det föranledde i sin tur att pressen så småningom kom att tillsammans med telegrafstyrelsen och representanter för radioindustrien bilda företaget Radiotjänst. I detta företag hade pressen en betydande aktiemajoritet — jag tror §0 procent, radioindustrien hade också en del — men staten garanterade sitt inflytande genom att utse ordförande och halva antalet styrelseledamöter; relationen har ibland ändrats.

Man ansåg, och det var väl inte utan grund, att de olika pressrösterna i radioföretagets ledning — det var ju då ganska idylliska för hållanden — skulle kunna bidra till denna balans och denna objektivitet. Det skedde ändringar med tiden. När televisionen tillkom blev resultatet, som de närvarande vet, att man år 1957 gjorde en annan fördelning. Pressens aktieinnehav minskades till 40 procent och motsvarande aktiepost tillerkändes folkrörelserna, medan organisationer inom näringslivet fick ta resterande 20 procent. Fortfarande kvarstår den statliga dominansen totalt sett beträffande styrelseledamotskapen och ordförandeposten. Jag vill inom parentes tillägga — jag tar då fasta på vad herr Adolfsson var inne på i sitt inlägg — att aktieägarskapet i detta fall äcke medför någon profit eller någon vinst av något slag. I själva verket har detta engagemang varit rätt ekonomiskt tyngande för pressen, och ett aktiepapper i Sveriges Radio torde icke höra till det begärliga inom eller utom marknaden. Det har alltså inte här varit fråga om något vinstbegär, utan tvärtom har det uppstått relativt stora förluster under årens lopp för dessa aktieägare. Nu vill statsrådet Palme göra ytterligare en ändring. Han vill minska pressinflytandet på så sätt att han icke låter pressen vara med om den nyteckning som han föreslår. Han vill i stället att pressens andel skall sjunka till 20 procent. Härom skall dock förhandlingar föras, och till sådana förhandlingar är säkerligen de olika parterna inom företaget beredda. Jag kanske skall säga ett par ord om herr Palmes motivering för detta. Han säger att det har varit principiella betänkligheter mot ett alltför starkt pressinflytande i Sveriges Radio och att erfarenheter från andra länder därvid har åberopats. Ja, de erfarenheter som herr Palme kan tänka på måste vara erfarenheter från länder med kommersiell TV — men det kan ju inte vara fallet här — och närmast att ett s.k. lokalmonopol för radiooch pressverksamhet kan föreligga i t.ex. Förenta staterna, men varom ju icke är tal i Europa och framför allt inte i Sverige. Vidare säger herr Palme att det finns risk för en intressekollision vid behandlingen av olika frågor inom radioföretaget och att pressen, radion och televisionen bör vara självständiga och konkurrerande medier. Ja, det är alldeles riktigt att de bör vara självständiga medier och att de bör utvecklas var och en efter sin särart. Men jag tror att det är en felbedömning att göra gällande att det i dag skulle råda någon egentlig konkurrens mellan pressen å ena sidan och radio och television å den andra sidan. Annonssidan kommer ju inte in i detta sammanhang, eftersom vi inte har kommersiell TV. Beträffande tidningsupplagorna tror jag inte att radiooch televisionssändningarna på något sätt påverkar dem i negativ riktning. Snarare har det väl konstaterats att de tidningar — oftast utkommande på eftermiddagen — som ägnar ett betydande sidantal åt TV har haft stora upplageframgångar genom att ta upp TV-vinden och radiovinden, så stora framgångar att det periodvis har vållat mycket allvarliga besvärligheter för radiobolagets egen programtidning i fråga om dess upplaga. Argumenteringen är väl knappast hållbar, men det hindrar inte att om sådana förhandlingar ifrågasätts så skall de naturligtvis komma till stånd. Jag tror mig kunna säga att meningarna inom pressen är ganska delade. Det finns väl många som tycker att man skulle kunna lämna företaget och säga adjö till det samröre som har förekommit nu i över 40 år. Men det finns väl andra som tycker att pressen fortfarande kunde tillföra företaget någonting av värde när det gäller de allmänna frågor som diskuteras i styrelsen. En viktigare fråga är emellertid om det skall vara en monopolradio — därvid inkluderar jag naturligtvis TV och rundradio — eller om det skall vara olika företag.

Detta under förutsättning att verksamheten har bedrivits med den saklighet och opartiskhet som föreskrives i koncessionsvillkoren. Vi har inte så stora resurser i det här landet och kanske inte alltid heller så många förmågor på olika områden att det funnits utrymme för konkurrerande företag i sammanhanget. Ett visst nytänkande — inte minst hos mig själv — har kommit till stånd under senare år. Den främsta anledningen härtill är den enorma expansionen av radioverksamheten. Vi har i dag inte endast ett utan tre radioprogram, varav något sänder dygnet runt. Vi har ett TV-program och får om ett antal år ytterligare ett. Slagkraften i radions och televisionens program är oerhörd dag och natt. Detta gäller inte minst den betydelse de har för de gamla, som fru Wallentheim talade om, för de sjuka, för de handikappade. Den betydelsen kan helt enkelt inte överskattas. När den kulturella historien för Sverige under 1940-, 1950 och 1960-talen skall skrivas kommer radions och televisionens utveckling att spela en betydande roll.

Det är alldeles givet att med en sådan expansion följer nya problem och även vissa faror.

Bland de risker jag då närmast tänker på inför en fortsättning av ett företag med ensamrätt, och som således dominerar TV 1, TV 2 och de tre radioprogrammen, är främst att förutsättningarna för en fri och allsidig opinionsbildning minskas. Det behöver inte vara fråga om en medveten styrning, men även om det är en omedveten styrning blir det i alla fall en viss styrning i fråga om urval av personer som uppträder i dessa media, i fråga om val av ämnen och i fråga om många andra ting. Detta kan helt enkelt inte undvikas. Vi har väl själva litet till mans kunnat iaktta att vissa, oftast högst förtjänta, krafter inom och utom företaget monopoliserar kommentarer till vissa områden, utrikespolitiska och inrikespolitiska. Därmed följer alltså en viss risk för slagsida i och med att företaget växer. Jag anser det också finns vissa risker för de anställda i en sådan utveckling. Fru Wallentheim sade att de anställda är nöjda med propositionen. Säkerligen är många det, men jag vet också att man bland de anställda på Sveriges Radio hyser vissa farhågor för att den anställdes valfrihet i realiteten blir beskuren. Om en person i något sammanhang kommer i motvind inom företaget, kan det vara svårt för vederbörande att — om det inte finns alternativa arbetsplatser eller något motsvarande arbete utanför företagets ram — göra sig gällande, även om ledningen skulle ha de bästa avsikter. En betydelsefull faktor i detta sammanhang är också den ekonomiska. Genom att ett företag med ensamrätt har hand om programverksamheten är det praktiskt taget omöjligt att göra jämförelser i ekonomiskt hänseende. Vi kan litet var göra jämförelser med utländska TV och radioföretag, deras personuppsättning, tekniska resurser etc, och vi kan komma till det ena eller andra resultatet. Vi kan göra statistik på kronor per timme 0. sS. Vv. Men vi får inte den jämförelse som ligger i konkurrensen mellan olika företag, en konkurrens som inledningsvis — det skall jag gärna hålla med om — kan bli dyrare än det nuvarande förhållandet, men som i det långa loppet naturligtvis måste framtvinga kostnadskalkyler och kostnadspress av ett helt annat slag. Denna översyn av kostnaderna och annat kan vi inte ersätta med en än aldrig så skicklig intern revision, ty det finns inte något jämförelsematerial utanför företaget under jämförliga förhållanden. Nå, säger någon, finns det inte en styrelse? Kan inte den hålla ögonen på detta? Kan inte den ingripa? Jag tror att vi är åtminstone fyra medlemmar av denna kammare som sitter i styrelsen, och jag tror att vi samtliga kan betyga att styrelsens möjligheter i detta avseende är ganska små. Det ligger i sakens natur att när det är fråga om ett storföretag av detta slag, som väl i dag har ca 2800 anställda och som om några år antagligen kommer att ha inemot 4000, blir styrelsens möjligheter till översyn och kostnadsjämförelser praktiskt taget obefintliga. De stora investeringarna, de stora sakerna kan dras för styrelsen och arbetsutskott, men inte det andra, t.ex. kostnaderna för löpande programproduktion, Det har styrelsen mycket litet kunskap om vad detaljerna beträffar. Den har bara kännedom om totaliteten. Det är naturligt att så är förhållandet, och det är särskilt naturligt i ett företag där avgörandena ofta är så känsliga och där styrelsen så att säga med full avsikt ställer sig utanför programingripanden i stort sett, eftersom man i likhet med vad fallet är inom en rundradions fortsatta verksamhet, m.m. tidning gärna vill låta redaktionen sköta den saken utan inblandning av den ekonomiska ledningen.

Men denna radions och televisionens stora makt medför risker för framtiden, vilka man inte kan underskatta. All makt föder missbruk, och vi behöver inte gå långt utomlands för att finna sådana missbruk i politiskt eller ekonomiskt syfte när det gäller radions och televisionens verksamhet. Vi kan ta Frankrike som exempel. Där har det ju länge varit ett axiom att det är regeringen som står för radio och TY och använder radio och TV som ett internt maktmedel, där man kanske släpper fram oppositionen någon gång för att visa att det finns en sådan, men där man inte alls ger den möjlighet att arbeta på lika villkor. Sådana förhållanden har vi ingalunda i Sverige, inte en tillstymmelse därav, men i själva systemet ligger ett incitament. Jag tror att även regeringen, vilken färg den än har, har anledning fundera över de stora problem som kan uppkomma genom denna maktkoncentration kring ett företag och kring dess ledning. Det kan ibland vara en favör för regeringen att det finns en sådan koncentration, men det kan också vara en motsats. För att ta ett litet exempel, även om det inte riktigt passar in i bilden, vill jag nämna att det förhöll sig så att Labour i England med stor kraft motsatte sig införandet av den fria televisionen och ville att BBC skulle ha kvar sin ensamrätt. Nu fick man under den senaste valkampanjen uppleva att Harold Wilson blev mycket missnöjd med BBC:s handlägg ning av de politiska programmen och vad som rörde honom, och i stället kastade han sig i armarna på ITV, som med förtjusning tog emot honom och sålunda åstadkom den enligt Wilsons mening nödvändiga balansen i opinionsbildningen inom den engelska televisionen. Det är ett litet exempel och kanske en liten tankeställare. Frågan om kommersiell eller icke kommersiell ledning därest man skulle välja ett konkurrerande programbolag och alltså låta TV 2 ha en egen programbolagsstyrelse är — tycker jag uppriktigt sagt — av underordnad betydelse. Det är inte det väsentliga i sammanhanget. Här har diskuterats en del avigsidor hos den kommersiella televisionen, och i mångt och mycket därav kan man väl instämma. Det har också diskuterats vissa fördelar. Emellertid bör man göra klart för sig att helt fri blir aldrig en kommersiell television. Den måste antingen vara bunden till koncessionsvillkor eller ha en bundenhet på annat sätt. Det visar t.o.m. erfarenheten från Förenta staterna. Det finns vissa program som är för heta för att sändas även i de mest fria amerikanska TV-stationer. Det måste alltid vara någon begränsning även på den kommersiella televisionen. Inom parentes vill jag säga att det yttrande som fru Wallentheim åberopade om att ett innehav av kommersiell TV var som att ha en sedelpress är alldeles riktigt. Det var Thompson som fällde det när han fick sin koncession i Skottland. Nu är Thompson en stor skämtare. Han har bl.a. fällt detta yttrande till mig personligen, och jag har alltså haft tillfälle att diskutera det med honom. Man skall inte ta honom för allvarligt. Det kanske var giltigt i den konjunktur han startade. Jag tror inte att han skulle upprepa yttrandet i dag. I varje fall gjorde han det inte när han besökte Stockholm för några månader sedan, utan han hade då snarare andra erfarenheter. Frågan om kommersiell eller icke kommersiell TV är alltså underordnad i detta sammanhang på längre sikt. Det förslag som framfördes från pressen på ett tidigt stadium var ju att man skulle låta TV 2 omhänderhas av ett särskilt programbolag, och pressen förklarade sig beredd att gå i spetsen för detta med frånträdande av sina intressen i Sveriges Radio. Det hade varit en lösning, och det kan tänkas många andra. Det är inte säkert att det behöver vara pressen. Det kan vara folkrörelserna och andra också. Men huvudsaken skulle vara att man fick en konkurrensfaktor gentemot monopolet. Jag beklagar att den tanken kanske inte riktigt har utretts så grundligt i propositionen som hade varit önskvärt. Man har alltför mycket både i propositionen och i diskussionen kanske koncentrerat sig på frågan om ett kommersiellt alternativ till nuvarande system. Ett självständigt programbolag för TV 2 skulle ha den fördelen att det skulle kunna ge de anställda en viss valfrihet. Det skulle kunna ge en annan värdering av underhållningsprogram, för att börja med något för allmänheten mycket viktigt, men framför allt av nyhetsförmedling och opinionsbildning. Det skulle kunna föra in andra människor än de nu gängse, och kanske också föra in den svenska landsorten mera i rutan än vad som nu är fallet. Det är en beklaglig dominans av Stockholm och Stockholmstänkande i television och radio sedan många år tillbaka. Den frågan kanske hade varit värd en större belysning och den kommer väl upp så småningom.

När jag nu ser kommunikationsministern här i kammaren skall jag, fastän det egentligen inte riktigt rör den saken, med herr talmannens tillstånd — vi talar dock om informationsmedia — bara rikta frågan till honom, för vidare befordran till hans kolleger bl.a., när regeringen kommer att tillsätta den utredning som ett enhälligt konstitutionsutskott i våras förordade för riksdagen och som en likaledes enhällig riksdag beslöt skriva till Kungl. Maj:t om. Det kan kanske ha sitt intresse i sammanhanget att få veta detta vid en diskussion om avvägningen mellan olika informationsmediers verksamhet. Herr talman! Med detta har jag velat lägga grunden för ett yrkande om bifall till reservationen i sammansatta konstitutionsoch första lagutskottets utlåtande nr 1.
Herr talman! Jag kommer direkt från den kanske något mera stimmiga medkammaren, där vi hade en livlig debatt. Jag vill försöka undvika att upprepa det jag sade i ett längre inlägg i den kammaren, utan jag vill här bara ta upp två delfrågor av mycket stor betydelse. Den ena är frågan om pressen, där ju herr Hernelius” inlägg ger mig en osökt anledning — jag skall gärna vidarebefordra hans fråga — att svara, och den andra är frågan om rymdsatelliter. Men låt mig först säga att jag känner stor glädje och tacksamhet över den breda uppslutningen från utskottsmajoritetens sida till de framlagda riktlinjerna för televisionens och radions framtid. Inför det utbyggnadsskede som förestår ger det lugn och stabilitet åt arbetet inom Sveriges Radio. Man behöver inte riskera några plötsliga omkastningar i förutsättningarna för verksamheten. Låt mig, sedan jag gjort detta konstaterande, övergå till ett stillsamt resonemang med herr Hernelius, framför allt om pressen. Han är ju inte vem som helst — dels är han chef för en stor tidning, dels är han vice ordförande i Sveriges Radio. Jag vet inte om detta någonsin lett till några själskonflikter för herr Hernelius, men i varje fall är han en intressant person, särskilt som han i egenskap av medlem i Tidningsutgivareföreningen utformat ett särskilt förslag som gick ut på att man skulle ha två TV-företag, båda licensfinansierade; det ena ägt av pressen. Som jag hade tillfälle att utveckla i medkammaren finns det goda skäl för att ha två sådana företag som finansieras på samma sätt.

Det tedde sig nämligen orimligt att behöva dubblera organisationen över hela fältet. Skulle man ge distrikten mera styrka, så vore det bättre att hålla ihop dem inom ett företag. För det tredje inverkade också behovet av samplanering, som är ganska svår att ordna med två företag, alltså behovet av den samplanering som alltid är nödvändig, men som måste kunna ordnas på ett smidigt, icke detaljreglerande sätt inom ramen för ett företag. På den punkten ligger det mycket i vad herr Hernelius har sagt. Där finns det ingen principiell skillnad oss emellan, utan det är snarare en skillnad i praktiska och rationella överväganden mellan oss. Däremot vill jag ägna litet mera tid åt tanken på att man skulle ha en kanal, ägd av de nuvarande aktieägarna, förmodar jag — d. v. s. folkrörelser och industrier — och en annan kanal, ägd av pressen. Jag förstår ju pressens intresse för TV och radio. Pressen har ju spelat en stor roll vid radions tillkomst i de allra flesta länder. Man har liksom haft en beskyddande inställning till detta ystra barn — någon tycker kanske att det här gällt en traditionell svärmorsinställning, men det behöver inte vara på det sättet. Det har varit ett stort intresse för att skapa detta nya medium. Vidare har ju detta medium varit intressant ur teknisk synvinkel, ty gränserna mellan press, radio och TV är inte så stora. Ur teknisk synpunkt finns det många nyheter som man kan ta till vara för pressens del genom samarbete med och insyn i televisionen, Vidare förhåller det sig på det sättet att man ovedersägligen arbetar i samma bransch — man skall ju till människorna förmedla «information, opinion, underhållning. Man arbetar också på samma arbetsmarknad i stor utsträckning. Vidare är det här fråga om reklamen. Det är klart att pressen ofta uppfattar kommersiell sändning i televisionen som en risk, som jag upplever som legitim. Jag har offentligen sagt att jag inte kan inse att det finns skäl att införa reklam i TV, om detta skulle innebära att vi allvarligt försvårade pressens utomordentligt viktiga verksamhet för den fria opinionsbildningen här i landet. Detta argument skall ju den utredning som tillsatts se på, och jag fäster mycket stor vikt vid det. Intresset är naturligt, men samtidigt har samvaron inte varit utan problem vare sig här eller i andra länder. Sir Hugh Greene, chefen för BBC — från vilken jag hämtat många synpunkter — har givit en ganska fascinerande berättelse om förhållandena i England i radions barndom. Pressen tog initiativet till de första sändningarna men ålade radion samtidigt hårda restriktioner. Det fick inte sändas nyheter före kl. 19.00 i radion av hänsyn till kvällstidningarna. Det fick inte i radion av någon anledning talas om hästkapplöpningar och om födelsekontroll, och det var en del andra begränsningar också. Radion fogade sig i detta ganska hårda regemente, men bladet vände sig under kriget, då radion var det absolut avgörande mediet för att i krigstid nå ut till människorna. Då släpptes alla sådana restriktioner. Så har det väl varit i ungefär alla länder. I alla länder återkommer detta problem om samägande mellan tidningar, radio och TV. Greene påpekar att rika tidningsägare i många länder kastar sina längtansfulla blickar på TV — för att tjäna pengar eller för att öka sin makt över opinionsbildningen eller för båda ändamålen. Herr Hernelius underströk att han inte tänkte på sådana ting utan tänkte på en public service-funktion. I praktiken har detta haft vissa allvarliga konsekvenser. I Amerika påpekade ett kongressutskott för några år sedan, att det fanns många städer i Amerika som »bara talade med en röst». Då menade man att det var tidningar som först hade slagit ut konkurrenterna på tidningsmarknaden och sedan hade köpt upp den lokala radioeller TV-stationen; sedan blev det en total maktkoncentration. Jag vill påpeka att det bara är i 6 procent av Amerikas städer som det finns mer än en tidning. Detta ansåg man vara farligt ur demokratiens synpunkt. I Australien lär det vara så, att pressen har det allra största inflytandet. Där äger de fyra största tidningarna nästan alla kommersiella TV-stationer, och där är debatten om pressens inflytande som hårdast, enligt uppgift, ty man anser sig ha upptäckt att pressen i dessa program låter visa importerade underhållningsprogram från Amerika och undertrycker samhällsreportage, eftersom dessa program skulle konkurrera med tidningarnas nyhetsförmedling. I Tyskland pågår för närvarande en debatt som gäller det förhållandet att tidningskungen Springer har velat lägga sig till med en tredje kanal. Man har motsatt sig det. Många har manat fram bilden av Hugenberg, som ville av sin press skapa en s.k. ändamålskoncern, d. v. s. syftet med Hugenbergs tidningar var inte att tjäna pengar utan i stället arbeta för »högre syften». Vi har pinsamma minnen av just detta arbete och dessa syften! I England har tidningarna mer och mer gått in i TV-bolagen. Thomson, som herr Hernelius berättade om, äger inte mindre än 62 procent av aktierna i den skotska televisionen. Han har alltså ett majoritetsinflytande.

Ett annat stort bolag, Associated Television, är till 50 procent tidningsägt, varav till 30 procent av Daily Mirror, Södra televisionsbolaget ägs till 37 procent av Daily Mail, och så kan man gå vidare i listan. Vad skall man nu säga om detta? Finns det risker med ett markerat pressinflytande, ibland ett dominerande pressinflytande, i radio-TV-företag? Den första risken är att pressinflytandet kan utgöra ett hinder för televisionens utveckling därför att båda är konkurrenter på samma arbetsmarknad: det är samma journalister man i hög grad söker. De är konkurrenter i massmedia: det är samma publik man vill nå. Misstanken att detta influerar ägarnas ställningstagande till mediets utveckling finns alltid, exempelvis av rent ekonomiska skäl. Den andra risken är att det kan vara ett hot mot yttrandefriheten med denna alltför starka maktkoncentration i etern. I England har man uppmärksammat den saken med särskild styrka, bland annat i den s.k. Pilkingtonrapporten. I denna sägs att pressinflytandet över televisionen skulle kunna vara ett hot mot demokratien. Denna risk kunde förverkligas; det var icke en skada som redan skett. Så allvarligt bedömdes det, att det i den berömda pressutredningen av Shawceross år 1962 ansågs vara emot allmänintresset att televisionsföretag skall kontrolleras av tidningsföretag. Det föreslogs att detta arrangemang snarast möjligt skulle upphöra. En tredje synpunkt är att det samtidigt pågår en koncentration inom pressen. Sedan Radiotjänst bildades har 103 tidningar lagts ned i landet. Man för alltså samman två risker — risken för en alltför långtgående maktkoncentration inom pressen och risken att dessutom ge denna koncentration ett inflytande över det mycket effektiva mediet radio-TV. Visserligen sägs det att det finns olika meningsriktningar inom pressen. Det är en sanning med modifikation; i så fall har centerpartiet inte stort inflytande. Om jag inte är fel underrättad finns i pressens radiokonsortium ingen socialdemokrat med, det finns ingen katt bland de hermelinerna! Det är alltså en sanning med vissa begränsningar att säga att olika meningsriktningar är företrädda. Men — här finns en ytterligare risk.

Misstanken skulle alltid uppstå, kanske helt oförskyllt. Framför allt tror jag man skulle riskera att mista någonting väsentligt, nämligen den ömsesidiga stimulansen och bevakningen. Bedömningar av radio och TV kommer ju fram på olika sätt: kritik inom företaget, s.k. tittarstormar, publikundersökningar, men dessutom spelar kritiken i pressen en mycket stor roll. Den har ett läsvärde den påverkar publiken och den påverkar radioföretaget, även om det aldrig går så långt som i ett amerikanskt radioföretag jag läste om häromdagen, att verkställande direktören i företaget inte vågade uttala sig om det egna företagets program förrän han hade läst vad pressen tyckte. Låt oss för skojs skull vända på frågeställningen! Tänk om Sveriges Radio skulle komma till slutsatsen, att man ville starta en dagstidning. Tanken är ju inte helt orimlig. Företaget har stora resurser just på nyhetsområdet, samma område som pressen, samma folk. Man saknar en press, men det finns ju kapacitet ledig hos Svenska Dagbladet på morgonen och Aftonbladet på kvällen. Den saken vore inte svår att ordna om man ville. Men jag vill ärligen säga, att jag skulle på det bestämdaste reagera om Sveriges Radio försökte starta en dagstidning. Jag tycker att radiomännen skall hålla sig till att göra radiooch TV program, och det finns någonting som talar för att tidningsmän, som Hjörne har uttryckt det, skall hålla sig till att göra tidningar — det kan de bäst. Därför tror jag inte att det är ett bra förslag att överlämna en särskild programkanal till ett pressägt företag. Jag har velat föra detta stillsamma resonemang med herr Hernelius, ty detta är en viktig fråga, och man har haft mycket sansade och väl genomarbetade framställningar från pressen på detta område. Låt mig därefter, om herr talmannen tillåter, övergå till nästa avsnitt, som jag skulle vilja rubricera rymdsatelliter och deras betydelse för rundradiosändningen. Det talas mycket luftigt om satelliter. Framför allt från högerns sida säger man: Tänk när vi får satelliter! Då ramlar monopolet och vi får frihet i etern! Då är det bara att sticka upp sin antenn mot rymden och fånga in vilket program som helst! Detta är en huvudlinje vid angreppen mot monopolet. Därför finns det skäl att sakligt bedöma denna fråga. Låt mig först ta vissa tekniska ting, som inte är svårare än att jag själv begriper dem och därmed tror jag också att jag kan få kammaren med mig. Det är tre stadier man här talar om. Det första gäller satellitsystemet för punkt-till-punkt-sändning, från en sändande jordstation till en mottagande jordstation. Detta är i princip en komplettering av existerande nät för telekommunikation. Liksom förut är det radioföretagen och teleföretagen som bestämmer vad som når publiken, men detta satellitsystem innebär en klar förbättring genom den större geografiska spridningen, den snabbare, säkrare och mångsidigare servicen. Det har inneburit en mycket stark förbättring, men det har inte ändrat organisationsformerna på det nationella planet, utan det har varit en utsträckning av nationella organisationer på det internationella planet. I nästa skede kommer s.k. distributionssatelliter, som möjliggör sändningar från en jordstation och via satelliten, men inte som nu till få, centraliserade jordstationer, utan till ett antal lokala mottagningsstationer. Från dem sker sedan distributionen på konventionellt sätt. Detta är alltså en ytterligare teknisk förbättring. Det finns redan på planeringsoch utvecklingsstadiet, framför allt i Japan och Förenta staterna. Så kommer ett tredje skede, och då införs den verkliga dramatiken i sam manhanget. I detta skede skulle rundradiosatelliter eller sändningssatelliter kunna sända signaler direkt till enskilda mottagare utan någon mellanliggande jordstation. Med endast tre sådana satelliter är det möjligt att nå 90 procent av jordens befolkning. Därmed är de nuvarande telekommunikationsoch rundradiostrukturerna sprängda, och vi står inför en helt ny situation. Det är inte så långt dit. Tidigare räknade man med 10—20 år; nu talar teknikerna om 5—10 år; det beror på olika förhållanden hur snabbt det kommer fram. Vilken form man än tänker sig — ett antal konkurrerande nationella system, regionala system eller internationella system — har vi för närvarande ingen modell för att lösa alla de problem av politisk, organisatorisk, juridisk och annan art som dessa direkta satellitsändningar kommer att ställa. Vem skall sända vad till vem och på vilka villkor? Då tror högern att det blir julafton för s.k. fri etablering. Men det är nog en illusion! Jag skall förklara varför. Det är först ett tekniskt problem, ty hur vi än vänder oss finns det bara ett begränsat antal frekvenser att tillgå. Det gäller både om sändarna placeras på jorden eller uppe i himlen. Det är ont om frekvensutrymme. Radion får trängas med många andra behov. Om TV-stationen uppe i rymden skall kunna tas emot ostört över hela världen måste alla nationella sändare, som arbetar på samma frekvens som denna rymd-TV, slås ut. Detta kräver obönhörligen internationella överenskommelser om icke kaos i etern skall uppstå. Dessa våglängdsproblem blir besvärliga då konkurrens om plats i etern uppstår inte bara mellan nu existerande behov och framtida utan också inom rymdkommunikationerna, som måste utvecklas för kommandoförbindelser mellan rymdfarkoster, navigering, dataöverföring och annat. Varje land får förmodligen göra en angelägenhetslista och sedan får det jämkas samman. Det måste ske med hänsyn till de behov som finns och de som kommer, inte minst i utvecklingsländerna. Om vi skall ta hänsyn till deras behov måste vi kanske avstå från en frekvens för eget behov. Vi kan stå inför valet om vi skall ha en kanal för utbildningssändningar eller om vi skall överlåta den åt ett internationellt system. Vidare krävs det en helt ny juridik, som jag inte närmare skall gå in på. Det finns ingen juridik på detta nya område. Allt detta är inte billigt. Rymdteknikens höga kostnader och komplikationer i övrigt leder till att man får hålla samman snarare än splittra de nationella resurserna. Det är intressant att se att man t.o.m. i USA har diskuterat ett samgående till en enda amerikansk organisation på rundradioområdet som den enda vettiga lösningen för att kunna delta i de internationella sammanhangen. Det är ju inte precis det som högern är ute efter. Sedan kommer vi in på de politiska problemen. Så länge kommunikationssatelliterna fungerade endast som mer avancerade telekablar och radiolänkar hade alltså sändaroch mottagarland full kontroll över hur och vad man sände vidare. Det blir en helt annan situation om programmen kan ses av allmänheten oberoende av nationsgränser och kulturområden. Då kommer språkfrågan in i bilden. En tysk undersökning har konstaterat att det bara i Europa finns 19 olika språkområden. Framför allt kommer det att innebära svårigheter att utifrån helt olika ideologier enas om ett för alla acceptabelt system. Politiska och kommersiella ytterligheter är omöjliga redan därför att man mycket lätt med störningssignaler från jorden kan sätta satelliterna ur funktion om man skulle vilja det. Vad jag nu sagt är naturligtvis bara en antydan om vad nästa steg i kommunikationssatelliternas utveckling kan innebära. Det innebär ju fantastiska möjligheter till fredliga kontakter, förståelse över gränserna, möjligheter att sprida information blixtsnabbt över hela jorden. Det kan bli ett mäktig instrument i fredens och folkförståelsens tjänst. Men det innebär också en hel del risker, om det utnyttjas hårt och målmedvetet för politisk propaganda — i det kalla krigets tjänst, om man så vill — eller om det utnyttjas av kommersiella intressen och ekonomiska makthavare för att främja deras makt och deras ekonomi. över huvud taget finns det — bortsett från kommersiella och politiska faror — risker för att den som har rätten att sända påtrycker världen sin kulturuppfattning, sitt sätt att se på tillvaron. Därför finns det många som är rädda för en sådan utveckling. Rädslan är särskilt stark i utvecklingsländerna, och det beror helt enkelt på att deras egen TV och radioverksamhet är så litet utbyggd. År 1950 fanns i Afrika ungefär 20 TV-sändare. Samma antal fanns i Europa 1950, men 1960 hade antalet ökat till 1140. Så länge u-ländernas sändarnät är så glest kan det aldrig erbjuda ett alternativ till sändningar från rymden. Det säregna och speciella i dessa länders livsmönster och kulturtradition, som skulle bilda underlag för deras nationella programverksamhet, hotas på ett sätt som vi i de rika industrialiserade länderna inte har en aning om. Emellertid är det väl självklart att vi inte bör ställa oss vid sidan. Vi skall motverka en protektionism. Vi skall arbeta för framsteg. Ett samband mellan kulturerna är en nödvändig hävstång för framåtskridandet, samtidigt som minoriteterna vill behålla sin särart. Därför skall vi ta vara på de positiva dragen. Då har vi anledning att ställa oss en rad frågor; jag skall bara ta något exempel. är det riktigt att privata världskoncerner skaffar sig egna satellitsystem för reklamändamål, när u-länderna lider brist på skolor, lärare och studiemateriel? Vi vet från omfattande undersökningar att radio och TV är oöverträffade som medier i undervisningens tjänst. är det då riktigt att använda dessa unika kommunikationer till reklam för att sälja läppstift och huvudvärkspulver, när miljoner och åter miljoner människor ännu inte lärt sig läsa och skriva? Vad som är rätt och fel är ting som skall avgöras på ett internationellt plan. Det är därför vi har fört in Förenta Nationerna i sammanhanget. Man kan säga att situationen i fråga om sändningssatelliternas debut i rymden i mycket liknar situationen i nedrustningsförhandlingarna. Hade man startat i tid innan upptrappningen av de nukleära styrkedemonstrationerna var ett faktum, hade uppgiften att skapa en fredlig värld förmodligen varit lättare än den är i dag. Vi får inte skapa en sådan situation att kommunikationssatelliterna blir propagandainstrument för att hetta upp det kalla kriget, provocera konflikter i världsomfattande skala eller kommersiell och ideologisk propaganda. Vi måste tänka oss in i att vi lever i en värld, där olika typer av samhällen existerar och måste existera sida vid sida. Det finns bara ett sätt att börja, om vi inte skall hamna i nedrustningsförhandlingarnas dilemma, nämligen att försöka finna de ämnen och områden för sådana här direktsändningar som någorlunda kan accepteras av alla människor. Det bör ändå finns mycket breda fält, där man kan förstå varandra, oberoende av ideologiska och ekonomiska motsättningar. General Sarnoff, som är styrelseordförande i RCA, en av de stora elektronikindustrierna i USA, höll nyligen ett tal, vari han gav ett konstruktivt förslag. På fem områden torde man enas, trodde han. Världstelevisionen skulle för det första sända kulturella program — konst, opera och balett alltså, underhållning — utan kontroversiella inslag; för det andra större nyhetsevene mang av typen den första landningen på månen; för det tredje konferenser och samtal mellan statsöverhuvuden och politiker samt för det fjärde FN-aktiviteter, t.ex. debatterna i generalförsamlingen eller specialorganisationernas arbete. För det femte skulle den ställa resurser till förfogande för undervisningsändamål, framför allt i utvecklingsländerna. Det förefaller inte omöjligt att en överenskommelse av detta slag kunde göras, om det fanns en bas att bygga vidare på. Det är sannolikt att man sedan skall finna mer som förenar än som skiljer dem från varandra. De närmaste åren kommer den internationella aktiviteten i konferenser och kongresser om rymden att öka. Det är viktigt att Sverige i enlighet med de principer, som har varit vägledande i vår allmänna utrikespolitik, gör en konstruktiv insats. För att illustrera hur det går till i praktiken skall jag ta ett mycket näraliggande exempel. De förhandlingar som förs gäller närmast ett permanent kommunikationssystem, framför allt för telefontrafik. Det är en fortsättning av det provisoriska arrangemang som tillkom år 1964 då ett konsortium, det s.k. Intelsat, bildades för att tillvarata de nya möjligheterna för kommunikationer över hela världen genom synkronsatelliter av typen Early Bird. Enligt det kvotsystem som ligger till grund för gällande bestämmelser om röstning och medlemskap i den interimskommitté som fungerar såsom styrelse är USA alltid garanterad en majoritet av 50,6 procent av rösterna. Såsom verkställande organ fungerar det amerikanska Comsat, ett privat vinstdrivande företag under viss regeringskontroll, där bl.a. de stora kommersiella telefonbolagen är representerade. Sverige har tillsammans med Norge och Danmark en plats i interimskommittén. Jag har velat redogöra för ägarstrukturen i Intelsat ganska ingående, därför att den illustrerar de internationella problem som uppkommer om någon eller några länder helt kontrollerar verksamheten. Om ett land kontrollerar verksamheten, men dess nationella system i sin tur kontrolleras av privata intressen, blir det om möjligt ännu svårare. Det anses ha varit ett av president Kennedys stora misstag att han, sedan hela rymdsatellitprojektet finansierats av de amerikanska skattebetalarna, överlämnade exploateringen helt tiil några stora privata bolag. Några liberala senatorer kämpade såsom lejon för att söka förhindra det men misslyckades. Med tanke på Intelsats struktur är det begripligt, att varken Sovjet eller uländerna kan acceptera en så skev ägarfördelning och därför står utanför organisationen. Om man såsom Intelsat har såsom målsättning att skapa ett förbättrat och för världen gemensamt telesatellitsystem, måste man när det provisoriska skedet är över söka skapa förutsättningar för en större och rimligare spridning av delägarskapet. Det är naturligtvis för tidigt att säga vilka konsekvenser de överenskommelser, som ännu inte finns om framtida kommunikationer med direktsändningar från rymden, kan få för inverkan på de nationella strukturerna. Det är dock alldeles självklart att tendensen kommer att gå mot en större integration nationellt som en förutsättning för att delta internationellt. Den proposition som vi i dag diskuterar med Sveriges Radio såsom ett sammanhållet företag i allmänhetens tjänst men med stor decentralisering och med ett element av tävlan ansluter sig väl till en idé med vida större perspektiv — en global public service, ett företag i allmänhetens tjänst som kan tjäna alla jordens folk. Allra sist vill jag säga, herr talman, att detta är ett exempel på de problem som teknikens våldsamt rastlösa utveckling ställer oss inför. En framstående tekniker sade häromdagen till mig, att teknikerna Icker fram lösning ar liksom på de tekniska problemen; sedan överlåter de åt andra att försöka klara upp svårigheterna som följer. På det nu aktuella området kan tekniken skapa stora svårigheter i förhållandet mellan nationerna. Men om vi förmår ta vara på de konstruktiva elementen och de fantastiska möjligheter som tekniken erbjuder, kan det bli ett led i en utveckling som förenar folken över nationsgränserna. Nyligen sade en känd radioman, att 1967 blir det år »då distansen dör»; han tänkte på den fantastiska utvecklingen av telesatelliterna. Men det år då den tekniska distansen dör skall ju inte bli det år, då distansen mellan människorna faktiskt vidgas på grund av de motsättningar som uppkommer när det gäller att utnyttja teknikens landvinningar. I stället skall vi försöka utnyttja tekniken — som för oss närmare varandra — till att också föra världens nationer och folk närmare varandra. Därför vill jag säga, herr talman, att den lilla mening som står i propositionen om att det är utomordentligt viktigt, att Sverige på ett konstruktivt sätt försöker att inom FN:s ram och i andra internationella organisationer verka för ett internationellt samarbete på detta område, i själva verket tillhör det enligt min uppfattning allra viktigaste i propositionen.

Herr talman! Den senare delen av statsrådet Palmes anförande med hans önskemål och förhoppningar inför framtiden är det en glädje att odelat kunna instämma i.

Nu var det inte för att säga detta som jag begärde ordet, utan jag ville tacka för att statsrådet begagnade tillfället att komplettera en del av sin proposition med reflexioner om pressen och de förslag som därvidlag har framställts. Emellertid var det kanske synd att statsrådet måste stanna i andra kammaren under förra delen av mitt anförande — vi talade nämligen delvis faktiskt om samma saker. Några av statsrådets exempel på nackdelar med pressägda radiostationer, lokala monopol etc. hade jag själv anfört. Därför skall jag nu i stort sett nöja mig med att rätta några missuppfattningar. Först vill jag säga, att pressen inte känner sig som någon svärmor i förhållande till Sveriges Radio. En svärmor brukar ju inte ha något att göra med vem som blir svärson eller svärdotter. Vi känner oss snarare stå i visst faderskap — vilka skillnader det nu kan innebära i fråga om böjelser och intresse lämnar jag därhän! Men jag tyckte att det förekom några missuppfattningar i statsrådets anförande. För det första talade han väsentligen om den kommersiella televisionen när han pekade på olägenheterna; det var dock inte de kommersiella, tidningsägda företagen jag debatterade. För det andra talade han om »av enskilda tidningar ägda företag» som Thomsons, Daily Mails etc, Det jag talade om var pressen som totalitet, ock då blir läget något annorlunda. Jag vill i detta sammanhang passa på att dementera herr Palmes uppgift om att den socialdemokratiska pressen inte skulle vara representerad i presskonsortiet inom Sveriges Radio. Det är den visst, Jag kan nämna att en av pressens representanter i styrelsen för Sveriges Radio alltid har varit socialdemokrat; tidigare ordinarie representant under ett antal år var herr Åkerberg i Örebro. Herr Palme frågade också, om det inte skulle vara risk för den journalistiska behandlingen av radiooch TV programmen därest pressen vore huvudman för en kanal. Den frågan anser jag inte vara berättigad. Hur är det nu? Pressen har tidtals haft ett inflytande till 80 procent, vissa tider 40 procent, men är det någon som har märkt att pressen inte har kritiserat programmen i radio och TV? Nej, det har väl aldrig förekommit någon påverkan av ett aktieägarförhållande på den journalistiska behandlingen av programmen, och det skulle inte heller bli fallet med en ny kanal. Självfallet skulle huvudmannaskapet förvaltas under ungefär likartade betingelser som sker när Sveriges Radio står som huvudman för kanalerna. Herr Palme tog några exempel på restriktioner som införts i vissa länder. Jag skulle också kunna räkna upp en del löjeväckande restriktioner som pressen uppställt för sin egen del — så är det i alla länder — och en del mindre löjeväckande. Detsamma är förhållandet med radioföretagen. Jag tror inte vi kommer så långt med en diskussion på den punkten. Det väsentliga är att vi i Sverige inte har velat ålägga Sveriges Radio några ur vår synpunkt konkurrenshindrande faktorer. Herr Palme säger att vi kanske konkurrerar om arbetskraften. Ja, det gör vi. Men inte bara vi, utan det gäller också i fråga om tekniker och många andra. Så stort som företaget nu är så är detta inte vår huvudvärk utan snarare ett allmänt arbetsmarknadsproblem.

Sveriges Radio behöver alltså aldrig skaffa fram pengarna på annat rundradions fortsatta verksamhet, m.m. sätt än via en skrivelse till Kungl. Maj:t, medan pressen får slåss för varje öre. Under sådana omständigheter är det inte tal om en konkurrenssituation mellan de två på den ekonomiska sidan. Den andra konkurrenssituationen berörde jag tidigare. Herr Palme frågade om jag inte ibland känt någon intressekonflikt. Visst har jag gjort det! Men det gör väl alla någon gång — utan att behöva redovisa skälen. Hur få fall av intressekonflikter som förekommit kanske jag kan få något belysa, och på den punkten kan säkert mina styrelsekamrater i kammaren instämma. Jag kan inte erinra mig att reservationer eller voteringar har förekommit under ett decennium i styrelsen i mer än fyra å fem fall. Så stor har endräkten och samhörigheten varit mellan olika intressegrupperingar i samma styrelse. Herr Palme nämnde också Pilkingtonrapporten. Han sade att den vänt sig mot tidningsägda radioföretag. Det är riktigt, men det gäller fortfarande enskilda tidningsföretag. Jag skulle också vilja citera något ur Pilkingtonrapporten. I den sägs det, att det absolut farligaste man kan tänka sig är om man låter ett licensfinansierat företag också få rätt till kommersiell TV. Då blir det en maktkoncentration som icke är tolerabel. Jag tror att den saken bör understrykas. Är vi inte till mans rädda för den maktkoncentration som tre radiokanaler och två TV-kanaler i samma lednings hand kan medföra? är vi inte rädda för vilket utslag det kan ge i det praktiska livet? Känner inte statsrådet Palme själv en smula olust inför tanken, att om det blir ett TV 3 om några år så skulle den kanalen också läggas i det stora monopolets hand? Vilken regering kan till sist bemästra ett sådant monopol utan uppslitande strider? Och är det något intresse att skapa en sådan maktkoncentration, när man i andra sammanhang vänder sig emot maktkoncentration?

Herr talman! Statsrådet Palme slutade sitt anförande med att hänvisa till ett uttalande som någon tekniker hade gjort, om att 1967 blir »det år då distansen dör».

Det är litet svårt att finna de omedelbara förbindelserna över hela fältet mellan dessa två frågor och vad som har diskuterats i denna kammare medan herr Palme har varit i den andra kammaren. Men jag skulle vilja finna ett samband. Herr Palme, som tydligen vill citera framstående utländska tänkare, hänvisade också till en »general» — om han var amerikansk eller fransk kom jag inte riktigt underfund med. Denna »general» hade sagt, att det vore bra om man i framtiden, när rymdsatelliterna kommer, fick ett konstruktivt program för vad som skulle sändas från den satelliten. Man skulle sända flera kulturella program, man skulle ha nyhetsprogram av större variation — av världsnyhetsslag — än man för närvarande har. Man skulle återsända konferenser och framför allt statschefernas sammanträffanden och debatterna i FN. Vidare skulle satelliterna användas för undervisningsändamål. Men, statsrådet Palme, är det inte på det sättet, att vad vi just nu diskuterar här i Sverige är huruvida monopollösningen av radiooch TV-verksamheten eller en konkurrenslösning, en friare lösning, bäst skall tillgodose sådana sändningar som herr Palme själv refererade till? Vi vill väl alla ha bättre nyhetsmaterial, vi vill veta mer om vad som sker i FN, vi vill använda radio och TV i undervisningssyfte i större utsträckning än vi för närvarande gör, och vi vill naturligtvis ha flera kultu rella program, även om Sveriges Radios inköp av amerikanska lättare program därigenom måste minska.

Nu försöker kommunikationsministern komma ifrån detta genom att föra in Tidningsutgivareföreningens förslag att man skulle ha ett licensfinansierat andra monopol, om jag får uttrycka det så.

Den principfråga som vi har diskuterat gäller monopol eller fri etablering inom ramen för de ekonomiska och tekniska förutsättningar som finns. Jag undrar om herr Palme vill tänka på att det är en oerhörd principskillnad mellan stater där man har ett parti och stater där man har ett flerpartisystem. Det gäller något av kärnpunkten i den diskussion som vi för närvarande för. Jag vill sluta med en helt annan fråga. Jag vet att statsrådet Palme varit inne i den andra kammaren, men det hindrar inte att han även inför första kammaren bör lämna en redovisning om de ekonomiska kalkyler, som gäller från och med 1970 och några år framöver, så att svenska folket får klart för sig hur hög licensen blir då. Som jag nämnde tidigare i denna kammare får man räkna med en betydligt högre licensavgift än de 25 kronors ökning som framgår av propositionen, dess värre kanske med en licensavgift som ligger uppåt 300 kronor någon gång på 1970-talet. På den punkten bör vi få klarhet, herr Palme.

Herr talman! Jag uttalar min glädje över att herr Palme i likhet med mig vill göra gällande, att den passus i propositionen som rör satellitfrågan kanske är den mest betydelsefulla i hela propositionen. Det ligger mycket sanning i detta.

Det point to point-system, som herr Palme berörde, är det inte mycket att säga om. Det är en realitet i dag, herr Palme! Den andra punkten, distributionssatelliter direkt till sändarstationer, kommer enligt min uppfattning att vara en realitet i en mycket nära framtid. Det är självfallet riktigt som herr Palme säger — det har jag också sagt i mitt huvudanförande; jag har här utskriften av talet — och jag instämmer helt i herr Palmes resonemang om behovet av de konstruktiva internationella överenskommelserna på det telekommersiella området. Men jag sade också, att jag tror att denna aktiva medverkan snarast bör sättas in med alla tillgängliga medel inför den utveckling som vi i dag står inför.

Men gör då inte sådana illusionsnummer, herr Palme, som nyss

Herr talman! Statsrådet Palme gav i stora svepande drag en skildring av vad som kan inträffa på det internationella området. Det var en inspirerande och tjusande bild av vad en värld i fred kan bli.

Jag var mycket glad över de orden. Sedan har kulturutskottet haft sammanträden. Vi hade ett sammanträde, där talman Julius Bombholt i det danska folketinget talade om att han haft tillfälle att höra statsrådet Palme. Han sade att herr Palme hade hållit ett tal med inspiration och kraft, men dess värre innehöll ju talet inte något om det nordiska samarbetet. Han saknade också de nordiska tankegångarna i skriften >Radio TV i dag och i morgon>. Han har sedan efterlyst de nordiska tankegångarna i den proposition, som statsrådet avlämnat. Där avfärdas på några rader det samarbete som nordiska kulturutskottet föreslår i det att utskottet vill ha ett permanent nordiskt TV-program. Jag har tidigare i dag haft tillfälle att tala om detta, men statsrådet var då upptagen på annat håll. Jag skulle ändå vilja fråga statsrådet, varför han inte griper tillfället i flykten och medverkar till ett nordiskt gemensamt TV program, när man ber honom om denna medverkan. I stället har statsrådet lagt fram ett förslag till radiolag, som hotar att försvåra det samarbete kulturutskottet vill ha och vilket bygger på Helsingfors-avtalet. Här finns ju ett tillfälle, herr statsråd — ta det och försvåra inte ett nordiskt samarbete, som kan bli en början till det större internationella som här skisserats!
Herr talman! Till att börja med måste jag på det allra mest ihållande sätt be herr Hernelius om ursäkt. Jag talade om herr Hernelius” själ, och han trodde att det gällde hans skäl , d. v. s. hans argument. I själva verket talade jag alltså om herr Hernelius” själ , och något så eteriskt hade han tydligen inte kunnat tänka på. Därav uppstod det missförstånd som råder oss emellan. Jag skall noga i framtiden ange när och i vad mån jag för in detta mera översinnliga begrepp i samband med diskussioner med herr Hernelius! I övrigt tycker jag det är alldeles rätt att han tar upp frågan om risken för en maktkoncentration. Vi har sökt motverka den genom den hårda decentraliseringen till distrikten, med en självständig ställning, med en egen budget. Vi har försökt göra det genom de två programledningarna och dessutom genom att ge självständighet åt den tekniska avdelningen, som kommer att arbeta som servicefunktion åt programavdelningarna. På det sättet har vi infört så starka element för decentraliseringen i företaget att vi tror att risken för maktkoncentration minskar. Till fru Segerstedt Wiberg skall jag säga, att jag alldeles uppriktigt menade vad jag sade när jag önskade henne lycka till i kulturutskottet för det nordiska samarbetet. Vi har emellertid efter ingående diskussioner kommit fram till uppfattningen, att det inte är praktiskt rimligt att gå vidare på den vägen och skapa en särskild nordisk kanal. även jag har hört den förträfflige Julius Bomholt utveckla texten men han har icke övertygat mig. Det skulle bli otroligt svårt praktiskt administrativt sett, svårt med programplaneringen, svårt med en mängd andra saker, om vi följde hans råd. Vi riskerar att detta program skulle bli en sämre andrahandskanal, som egentligen skulle bidra till att försämra den nordiska tanken. Därför har vi kommit till den uppfattningen, att för att förbättra och stärka den nordiska samhörigheten bör man i stället söka få in så många nordiska inslag som möjligt i det ordinarie programmet — genom Nordvisionen, genom det samarbete mellan programavdelningarna som redan nu pågår. Det innebär alltså inte någon nega tivism mot det nordiska samarbetet att vi slagit in på den här vägen. Detta har jag ju faktiskt — till skillnad mot i talet — i propositionen fört in ett stycke om. Jag är alltså övertygad om att denna metod är effektivare. Herr Holmberg hörde visst inte riktigt på — men när jag nämnde ordet general, lystrade han tydligen, med hänsyn till den pågående försvarsdiskussionen här i korridorerna, med särskild uppmärksamhet! Men, herr Holmberg, det var ju i det här fallet fråga om en avsutten general, som var chef för ett elektronikföretag i Amerika! Jag citerade honom emellertid för att illustrera — vilket herr Holmberg icke hörde — de områden där man internationellt, mellan öststater och väststater och utvecklingsländer, skulle kunna komma fram till överenskommelser om programområden som man skulle kunna sända gemensamt. Detta var ett exempel bland många, och det var det problemet jag berörde. Herr Holmberg klagade över att jag talade om det och herr Strandberg var glad över att jag gjorde det; jag vet inte vem jag skall ta ad notam. Jag får säga bara så, att jag hade en liten ambition att inte hålla samma tal i båda kamrarna, och detta var skälet till att jag gick in så mycket på pressoch rymdfrågor i denna kammare. När jag nu hörde herr Holmberg fick jag kanske det intrycket att det inte var så förtvivlat mycket jag hade gått miste om genom att vara ute ur kammaren ett tag och debattera i andra kammaren medan herr Holmberg talade. Han talade fortfarande då och då med små meningar om fri etablering — som inte finns, och som högern har skrivit bort 1 sin egen reservation! Det är en myt som definitivt krossats. Det kan aldrig finnas en fri etablering på detta område med hänsyn till de tekniska begränsningarna, utan det måste alltid bli fråga om att tilldela privilegier, koncessioner. Jag tackar herr Hernelius för hans klargörande på den punkten; det var synd att herr Holmberg inte hörde på då. Sedan framförde han sina tankar om att detta andra företag bör vara ett kommersiellt, privatägt, reklamfinansierat företag. Han kom med det fantastiska argumentet: Tänk om det bara fanns ett parti i landet! Och detta var ett argument för ett kommersiellt företag! Men det är ändå ovedersägligen så att systemet med ett företag i allmänhetens tjänst, den s.k. public-serviceprincipen, gäller i de allra flesta mångpartidemokratier. Här borde man egentligen sprida en barmhärtighetens slöja över hr Holmbergs argument. Skälet till att alla dessa länder kommit fram till att man bör slå vakt om radio och TV i allmänhetens tjänst är att detta skapar den största möjliga garantien för yttrandefrihet och för obehöriga påtryckningar från ekonomiska eller politiska makthavare. Framför allt leder detta system generellt sett till en bättre kvalitet på programmen, man är djärvare vid programvalet och man kan variera mera i sin målsättning när det gäller det som bjuds människorna.

Om man slår vakt om public-serviceprincipen skapas säkerhet för att vi får en TV-verksamhet som gagnar också de människor som bor på landsbygden och i de glesbefolkade delarna av landet. Jag skall inte utveckla alla de synpunkter som jag härvidlag har anfört i medkammaren. Jag vill bara säga att det är intressant att konstatera att de skilda ståndpunkterna i TV-frågan så klart speglar intresseförankringar i samhället. På den ena sidan står de stora löntagarorganisationerna, såsom Landsorganisationen och TCO, samt RLF, socialdemokratiska partiet och centerpartiet, och på den andra sidan står enskilda kapitalintressen, högern och folkpartiet. Det enda som har skett när det gäller fördelningen är att folkpartiet numera glidit åt höger och nästan helt dansar med högern. Jag vill säga att det i många länder är de konservativa människorna som riktar den hårdaste kritiken mot den kommersiella televisionen. Man har en viss respekt för den kulturella traditionen, och man har sett de negativa faktorerna. Hos den svenska högern förefaller det som om de kulturella och intellektuella kraven underordnats affärsintressena — och det tycker jag är beklagligt. Jag tycker att detta är något av ett återfall till den typ av ideologi som högern demonstrerade för ett par år sedan, när den gav sig på stipendier till tonsättare och målare och smärre bidrag till inköp av konst. Herr Holmberg tog också upp de ekonomiska faktorerna och bad om kalkylerna. TV-licensen kostar nu 100 kronor per år och radiolicensen 35 kronor per år. Detta motsvarar 1 krona 92 öre i veckan för TV och 67 öre i veckan för radio. Vi tänker om ungefär tre år öka licensavgiften med 25 kronor per år, vilket betyder 50 öre ytterligare i veckan — och det är vad vi i dag betalar för en enda kvällstidning. Jag tycker att det är skäl för omdömet att införandet av TV har medfört en drastisk sänkning av priset på många varor, underhållning, nyheter och mycket annat. I den mån man sedan bygger ut programmet får man skaffa mer inkomster och gå vidare. Men vare sig man skaffar inkomster för TV 2 genom licenser eller reklam, är det allmänheten som får betala kostnaden. Herr Holmberg menar väl inte allvar när han söker skrämma oss med att det en gång i framtiden blir en licens avgift på 300 kronor samtidigt som han söker göra gällande: Kom till oss så blir det gratis. Det kan han inte på allvar mena. För en kommersiell TV får allmänheten betala precis som för all annan TV, och det vi skall bestämma oss för är hur mycket vi vill att den totala TV-verksamheten skall omfatta. Sedan måste kostnaderna betalas på det ena eller andra sättet. Det finns inga hokuspokusmetoder. Men det är en kostnadsfråga som ändå är intressant, herr Holmberg. I högerns och folkpartiets gemensamma reservation sägs det att det kommersiella företaget minsann skall täcka sina kostnader inklusive ersättning till televerket för att få använda sändningsnätet. Samtidigt har både högern och folkpartiet skrivit på förslaget om att bygga ut sändningsnätet. Denna utbyggnad av sändningsnätet skall bekostas av fonderade licensmedel, i en första etapp 150 miljoner kronor, totalt sett 400 miljoner kronor. Men om kammaren — mot alla mina varmaste förhoppningar — skulle rösta för högerreservationen, borde väl licensbetalarnas pengar användas till att finansiera program och inte till att finansiera det kommersiella nätet. Men där kommer alltså licensbetalarnas pengar väl till pass för att stödja de privata intressena. Att snylta till sig licensbetalarnas pengar för att finansiera det kommersiella nätet, som folkpartiet och högern gjort enligt sina i utskottet lämnade reservationer, det är — för att nu uttrycka sig närmast ömsint — inte särskilt fint tänkt, herr Holmberg.

Herr talman! I ett avseende är statsrådet och jag överens: jag tror inte heller att det går med hokuspokusmetoder i något avseende. Men det är snubblande nära att statsrådet försöker avvisa de nordiska önskemålen med sådana metoder. Statsrådet säger sig mena allvar med sina lyckönskningar om ett fortsatt nordiskt samarbete, men han tror inte på de förslag som bland andra talman Julius Bombholt står för. Det är gott och väl, och statsrådet har sin fria rätt att tvivla på förslaget. Men kulturutskottet inom Nordiska rådet har genom rådspresidiet begärt att svenska regeringen skall visa så mycket hänsyn att den icke försvårar de undersökningar som har startats på kulturutskottets initiativ. I september skrev presidiet till svenska regeringen: »Inom Nordiska rådet finnes ett starkt intresse för att ytierligare öka det nordiska inslaget inom televisionen, Olika möjligheter stå därvid till buds. En väg anvisas i det förenämnda medlemsförslaget om ett permanent nordiskt TV-program. Kulturutskottet kommer att under innevarande höst fortsätta sitt arbete med det nämnda medlemsförslaget i avsikt att spörsmålet om utbyggnaden av det nordiska TV-samarbetet kan tagas upp som en huvudfråga vid rådets nästa session, vilken skall taga sin början den 1 april 1967. Utskottet anser emellertid — med beaktande av de i Sverige aktuella planerna — att redan i detta skede svenska regeringens uppmärksamhet bör fästas på angelägenheten av att de svenska planerna utformas så, att en utbyggnad av ett framtida nordiskt TV-samarbete exempelvis i form av ett gemensamt nordiskt program icke omöjliggöres eller allvarligt försvåras. För egen del vill Nordiska rådets presidium biträda vad kulturutskottet sålunda uttalat och hemställer = till svenska regeringen att i sitt fortsatta arbete med frågan om ett andra TV program i Sverige beakta vad kulturutskottet ovan anfört.» Kulturutskottet har sedan i november upprepat sina önskemål och sagt att det pågår en undersökning. Utskottet är, som jag tidigare påpekat, enigt i fråga om sina önskningar och bekla gar därför att här nu har lagts fram ett förslag till en radiolag som utan tvekan kommer att försvåra det föreslagna samarbetet i form av ett permanent nordiskt TV-program.

Herr talman! Man börjar känna igen herr Palmes argumenteringsnivåer. Då herr Palme blir trängd med en klar och entydig fråga så sänker sig herr Palme till en argumenteringsnivå som måhända finns i andra kammaren — herr Palme refererade ju till den tidigare — men som också finns ute på fältet då vi kanske möts på ett eller annat podium. När man talar om att högern, folkpartiet, finansintressena, de kommersiella intressena och = storföretagen »snyltar till sig» — det var ett otrevligt uttryck — radiooch TV-innehavarnas licensmedel, då har man väl ändå fört en argumentation som verkligen är »Översinnlig». Situationen är helt enkelt följande: Om vi ser på vart licensmedlen har tagit vägen under senare år, konstaterar vi att åtskilligt har gått till statskassan och har därigenom inte kommit ut i form av förbättrade program, vilket vi alla önskar.

För en och annan kan det givetvis vara skönt om han lider brist på argument att föra tillbaka utvecklingen och argumentationen till en svunnen tid, och det är det herr Palme tydligen försöker. Låt mig taga upp en annan sak. Herr Palme säger att fri etableringsrätt i etern är en omöjlighet. Han har som motiv åberopat bl.a. att det finns ett begränsat antal frekvenser. Det är en myt som nu är sönderbruten. Herr Palme har också sagt att han som stöd för monopolet kan åberopa den omständigheten, att samhället framstår som den enda säkra garantien för största möjliga yttrandefrihet i etern, en garanti mot att ovidkommande intressen får dominans och tar överhanden. Jag vill då ställa en fråga till herr Palme: Är herr Palme helt nöjd med den nuvarande monopolsituationen? Är det inte på det sättet att vi på båda håll avläser just vad vi uppfattar såsom ovidkommande intressen? Det är detta vi reservanter vill komma ifrån genom att etablera en friare situation — genom att etablera konkurrens. Det visar sig också att en sådan konkurrens är gynnsam inte minst för programmen, ty herr Palme vill väl inte påstå att kulturprogrammen, exempelvis i England, står på lägre nivå än i svensk TV?

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Statsrådet Palme pekade med allt skäl på vissa åtgärder han har föreslagit i syfte att minska maktkoncentrationen inom företaget: distrikten, budgeten etc. Det är riktigt. Men maktkoncentrationen, herr Palme, och det är den springande punkten, den finns kvar i toppen, och där påverkar den programplanering, personalpolitik och andra stora frågor, och den påverkar också små frågor som ishockey, boxning, beriktiganden och annat i det dagliga arbetet. Den maktkoncentrationen har inte herr Palme givit sig på.

Herr talman! I denna debatt hade jag inte tänkt deltaga, men jag vill säga några älskvärda ord till statsrådet eftersom han i slutet av sitt senaste anförande kom in i mer demagogiska tongångar och ville göra gällande att folkpartiet genom den med högern gemensamma reservationen ytterligare glidit åt höger.

Den saken har jag talat om här i många år, och det är alltså ingen ny ståndpunkt. Jag vet inte när högern började ha samma ståndpunkt. Kanhända var det samtidigt, men det har i varje fall inte påverkat OSS. Sedan vill jag tillägga att jag inte riktigt förstår det här talet om att man inte kan finansiera ett nytt, kommersiellt nät med inbesparade licensmedel.

Om man hyr ett hus, betalar man ju inte bara värme och lyse och reparationer, utan hyran inkluderar även anläggningskostnaden. Jag föreställer mig att det enskilda företaget skulle få betala på motsvarande sätt. Nu kan man, som det tidigare sagts här, diskutera huruvida dessa licenspengar verkligen är statsmedel. Om man skulle framställa en fråga till TV publiken, tror jag att den säkerligen vore villig att offra eventuellt innestående licensmedel, om den för framtiden kunde få en ny TV-kanal utan att betala någonting mera för att få begagna den.
Herr talman! Detta med de 150 alternativt 400 miljonerna blir mer och mer fascinerande. Men låt mig först säga till fru Segerstedt Wiberg att jag är ense med henne om att vi skall ha mera nordiskt samarbete. Jag kan dock inte förstå hur propositionen låser någonting. Det sägs att detta är en punkt i lagen, men det är ju inte värre än att man kan ändra den om det behövs. Vi kunde inte vänta med att lägga fram propositionen för att se på utredningen, men jag kan inte förstå på vad sätt propositionen hindrar den nordiska tankens frammarsch. Men, herr Holmberg, jag har inte alls sagt att storfinansen vill ta några 150—400 miljoner kronor. Dess företrädare har inte lagt fram någon reservation här i kammaren; i alla fall inte mig veterligt och under alla förhållanden inte i direkt form. Högern och folkpartiet har däremot lagt fram en reservation, enligt vilken licensbetalarnas pengar skall användas till att bygga ut det kommersiella nätet. Detta har man tydligen inte tänkt på, ty det har spritt stor förvirring. Herr Holmberg säger att pengarna har trollats bort i statens kassa. Hur djupt och hur lågt, herr talman, herr Holmberg än gräver sig ned i sin argumentation skall han inte hitta någon statlig kassakista med dessa pengar, ty de är fonderade för utbyggnaden av ett andra program i TV och försvinner nu till just införandet av detta program. På den punkten är det alldeles klart. Herr Lundström ville ändå hitta något slags försvar för sina synpunkter och sade att om vi nu skänker dessa 150 miljoner kronor till de privata kapitalintressenterna kommer i alla fall licensbetalarna att bli glada på längre sikt. Här uppträder herr Lundström såsom en radions Robin Hood, fast tvärtom. Jag tycker det är en fullkomligt fascinerande tanke, Här skall man alltså direkt skänka de kommersiella intressena 150 miljoner kronor för att licensbetalarna på sikt skall bli glada. Jag tror att vi har kommit fram till någonting. Det finns nämligen bara en sak som högern och folkpartiet i anständighetens namn kan göra: Ni måste åtminstone lägga ned rösterna på er reservation.
Herr talman! Nej, herr Palme, jag sade inte att man med glädje skulle skänka bort pengarna. Jag sade att man, om ett enskilt företag ville hyra den nya kanalen, skulle beräkna hyra även för anläggningskostnaden. Jag begriper inte att herr Palme så till den grad kan missuppfatta mig att han fäste sig vid ett teoretiskt resonemang, i vilket jag sade att tittarna, om herr Palme eller någon annan skulle framställa en förfrågan, sannolikt skulle förklara att de gärna betalade sin lilla andel av den ihopsparade licenssumman för att slippa betala höjd licensavgift i framtiden för en ny kanal. Det var inte mer än ett antagande. Det naturliga är väl att man tar hyra för anläggningskostnaden liksom man tar hyra för nätet och över huvud taget hela rätten att använda den nya kanalen. Detta var alltså vad jag avsåg att säga. Jag försökte inte uppmuntra herr Palme till några nya excesser på missförståndens fält.

Herr talman! Herr Palme säger att vi, hur djupt vi än gräver oss ned i statens kassakista, inte skall hitta några medel som har gått tillbaka till staten. Jag vill dock erinra om att det inte var många år sedan, som hela överskottet från Sveriges Radio just gick in till staten. Det är möjligt att pengarna skulle fonderas, men de kanske fonderades på samma sätt som automobilskattemedlen. Då vet vi att vi får leta länge för att finna de pengarna. Det har talats om att de enskilda intressena skall få del av licensmedlen. Har kommunikationsministern inte kunnat tänka sig — det har åtminstone vi tänkt oss — att det skall utgå hyra. De enskilda skall naturligtvis betala för utnyttjandet av de tekniska resurser som Sveriges Radio, staten, televerket eller vem det nu blir ställer till förfogande. Den saken, herr Palme, går inte att skratta bort tillsammans med statssekreterarbänken.

Herr talman! Medan herrarna anmäler sitt missnöje med varandra har jag glädjen att anmäla min belåtenhet med statsrådet. Det gläder mig att statsrådet lovar att, om så behövs, göra en ändring i radiolagen med tanke på det nordiska samarbetet. Visserligen tycker jag att det hade varit bättre om radiolagen hade skrivits så att man redan nu tagit hänsyn till samarbetet, men det är ju alltid glädjande när en syndare sig ångrar.
Herr talman! Vår vän Robin Hood Lundström har fått en kamrat i Sherwoodskogen. Herr Holmberg pretenderar på rollen som broder Tuck, den förrymde munken, som ju hade en viss rondör. Jag skall ändå ge herr Lundström absolution. Han menade inte att man bara skulle ta de 150 miljonerna — det var en hemlig och litet skamlös tanke som råkade slinta ut mellan tändernas galler, och den skall jag inte hålla honom räkning för, utan den glömmer vi. Emellertid har herrar Lundström och Holmberg efter en tid lyckats komma överens om att det kommersiella företaget skall betala hyra i en framtid. Förmodligen har man tänkt sig att hyran skall så avvägas — jag vill, herr talman, hjälpa dem på traven och klara ut hur det är — att den omsider kommer att räcka till att betala även de 150 miljonerna. Om detta står emellertid icke ett ord i reservationen, och det hindrar icke med en bokstav det grundläggande faktum att högern och folkpartiet vill ta 150 miljoner kronor av licensbetalarnas pengar och använda dem för att bygga ut det kommersiella nätet. Detta faktum kvarstår obönhörligen. Nu frågar sig åhörarna! Varför håller han på med det här? är det bara för att visa på att de inte har tänkt på att det är en inkonsekvens i det hela? Nej, ty hade högern och folkpartiet tänkt på det, hade de kommit i ganska stora svårigheter. Då hade det nämligen tydligt framgått att man rimligen inte kunde ta licensbetalarnas pengar. Om reservationen bifalles måste man på annat håll skaffa fram de 150 miljonerna för utbyggnad av sändarnätet. Då hade varje vän av ordning i kammaren frågat sig: Var får man tag på 150 miljoner? Vilka är det som kan tänkas uppträda som finansiärer av detta kommersiella monopol som högern och folkpartiet vill ha? Det finns nästan inga. För att räkna upp de banker eller förlagsbolag som står till buds räcker det med ena handens tumme och pekfinger, och de båda finge ändå slås ihop. Det är vad centerpartiets tidskrift, Politisk Tidskrift, har menat när den helt enkelt konstaterat att uppbyggnaden av ett privat kommersiellt monopol kräver så stora penningresurser att det bara är ytterligt begränsade kretsar som kan komma i fråga och att detta utgör en fara för yttrandefriheten. Jag har sagt tidigare att enklare och bättre kan det inte sägas. Herr Holmberg sade någonting om de engelska kulturprogrammen. Ja, BBC gör lysande kulturprogram. Det förekommer väl ett och annat bra kulturprogram i den kommersiella televisionen också, men Pilkingtonkommittén konstaterade enhälligt att det generellt sett var en beklagligt låg standard på det nya kommersiella företagets program och att man icke hade utnyttjat den växande sändningstiden till att även förbättra utsändningarnas kvalitet. Det är min innerliga förhoppning att den organisation som vi nu skapar — med kraftigt ökad sändningstid — också skall innebära högre programkvalitet. Inte bara flera utan samtidigt bättre program!

Herr talman! Låt mig bara upplysa herr Palme — därest han inte har sett det, och detta förmodar jag efter att ha hört hans anförande — att det i reservationen står, på sid. 30 i statsutskottets utlåtande, att bolaget skulle betala »full ersättning till televerket». Jag vet inte vad herr Palme inlägger i uttrycket »full ersättning», men om jag tänker mig att hyra någonting är det givetvis min mening att betala full hyra.

Herr talman! Jag har också läst orden om full ersättning. Möjligen kan man säga att detta även skall täcka kostnaderna för utbyggnaden av sändningsnätet, men det kan absolut inte täcka den omständigheten att man tänkte ta de 150 miljonerna av licensbetalarnas pengar. Detta faktum kvarstår fullkomligt ovedersägligt.